Fru talman! Från en synpunkt beklagar även jag att herr Strängs tid i talarstolen var ute. Herr Sträng skulle nämligen ha kunnat förklara för mig det där med blommor och fågelsång, som han inte tyckte om. Jag noterade ändå att det inte var blommor och bin som herr Sträng av någon anledning talade om. Och, oss Spångabor emellan, vad är det för fel på blommor och fågelsång? Vi har ju litet av det ute hos oss, herr Sträng. Det skulle jag gärna vilja ha en förklaring på. Det är emellertid närmast en annan och mera betydelsefull sak som jag här vill ta upp. Herr Sträng sade att han under förra året försökte dämpa ned bytesbalansproblemet, och det är alldeles riktigt. Men nu framhåller herr Sträng, och finansutskottet skriver detsamma, att vår utrikeshandel inte resulterade i ett underskott på 1 370 miljoner, som det angavs i förra årets finansplan, utan underskottet har i stället blivit I 150 miljoner. Ja, det underskottet skall då jämföras med vad herr Sträng uppgav i maj i fjol. Då trodde han att underskottet skulle bli 545 miljoner. Resultatet var alltså bara något mer än dubbelt så dåligt som herr Sträng trodde. Så nog har herr Sträng försökt dämpa frågan om bytesbalansproblemet, det kan vi vara helt överens om. Men sedan sade herr Sträng, och det var nästa led i resonemanget, att nu har vi en chans att räkna ned bytesbalansunderskottet jämfört med finansplanen. Ja, det är möjligt att det går. Jag skulle dock vara ganska försiktig med att blåsa ”faran över”. Vi har ju en uppstannande lageruppbyggnad; det investerades så mycket i lagren förra året att det nu inte behövs särskilt mycket under en tid. Men uppbyggnaden kommer givetvis i gång igen så småningom. Och företagen har ju fått ökade krediter i utlandet som är ganska stora, men den ökningen kan inte gärna fortgå hur länge som helst. När därför herr Sträng vill signalera ”faran över”, så säger jag ”kanske, kanske”. Det finns dock en hel rad saker som vi i dag inte kan göra därför att vår situation är så dålig. Vi kan inte genomföra reformer på det sätt vi skulle önska över vida områden av samhället, eftersom vi nu måste satsa på industriinvesteringarna. Vi kan inte driva en helt annan kreditpolitik; jag tycker vi kan driva en lättare kreditpolitik, men vår valutasituation sätter gränser för vad som är möjligt därvidlag. Nog skulle det vara väldigt bra om vi hade en kreditpolitik som verkligen lät krediterna strömma ganska flitigt och till låga räntor med tanke på behovet att öka industriinvesteringarna. Men det är ju som sagt inte möjligt att gå hur långt som helst i den riktningen. Jag skulle kunna fortsätta uppräknandet. Jag vill konstatera att regeringens politik har lett oss in i en så besvärlig situation att det är nödvändigt att på något sätt upprätta en långsiktig plan för att komma ur den. Vi är i en återvändsgränd. Herr Sträng har i finansplanen bara börjat signalera vad som bör göras. Herr Sträng tog inte alls upp den fråga som herr Hedlund först och sedan jag berörde, nämligen behovet av att komplettera de femåriga långtidsutredningarna med en rullande planering. Vi vet att herr Sträng inte tycker om det. Men när den socialdemokratiska politiken nu fört oss in i en återvändsgränd, är det då inte nödvändigt att försöka staka ut vägen åt rätt håll litet längre än vad herr Sträng gör i årets finansplan? Det är i varje fall min bestämda mening. Herr Sträng sade vidare att han fått besked av AP-fondernas chef att små och medelstora företag av allt att döma inte behövde mera pengar nu. Det tog herr Sträng till intäkt för ett konstaterande att läget nu var rätt bra. Men i en relativbisats fick han med att det kunde tänkas att detta beror på att företagen inte bedömer det som lämpligt att investera så mycket som herr Sträng och givetvis också jag skulle önska. Är inte den där relativbisatsen i själva verket mycket betydelsefull? Om företagen inte tror sig ha möjligheter att investera på det sätt som vore önskvärt, då kan man ju inte slå sig till ro med att säga att de inte vill ha mer pengar nu, och att läget kanske är ganska bra i alla fall. Herr Sträng var irriterad över att någon tydligen hade talat om Blåsjön — det var i varje fall inte jag. Men när herr Sträng tog upp saken kom jag att tänka på att svenska folkets irritation — inte bara i Blåsjön utan även på andra ställen — kanske i någon mån beror på vad de socialdemokratiska statsråden gjorde under valrörelsen. Man förespeglade folk att statlig verksamhet på olika håll i landet skulle vara en utomordentlig åtgärd för att vända utvecklingen till det bättre. Det är klart att människorna nu är besvikna över vad de uppfattar som socialdemokratins löftesbrott. Jag har ett citat här från regeringsorganet Arbetet, som är mycket intressant. Man talar i detta sammanhang om herr Palme och försöker urskulda honom: »Någon lyckades visserligen trycka en minislägga i näven på honom men själv var han nästan enerverande försiktig och tystlåten.» Det är ju synd att vi aldrig har dåliga statsråd här i landet utan bara dåliga fotografer tydligen. Att herr Palme skulle ha varit så tystlåten och enerverande försiktig framgick verkligen inte. Det är nog så, herr Sträng, att man upplevt det som en besvikelse att löftena om statlig verksamhet som skulle rädda så mycket inte har infriats.

Fru talman! Finansministern tyckte sig med en viss förtjusning kunna konstatera att mitt parti skulle ha sagt upp bekantskapen med de andra partierna, att vi hade mält oss ut, att vi var ute och raggade röster och att vi drev en helt ny konservativ linje i skattefrågan. Jag börjar bli litet orolig för finansminsterns annars så goda minne. Han kallade mitt parti för högerpartiet, och det må han ju ha rätt att göra, men det vittnar inte om den koncentration av tankeverksamheten som vi kräver av en sifferkarl. Han har vidare tydligen glömt bort vilken ståndpunkt moderata samlingspartiet intog i skattefrågan förra året. I den kritik som fördes fram av vårt parti och de andra oppositionspartierna förelåg rätt stor enighet i bedömningarna. Vi drog de yttersta konsekvenserna och sade nej till skatteförslaget i dess helhet medan de andra partierna, men med åtskilliga reservationer, fann sig böra acceptera det. Om det nu skall anses vara en konservativ linje att man vill bygga ett skattesystem icke på motsättningar mellan grupper utan på samförstånd, att man vill ha ett skattesystem som stimulerar människorna att jobba för en högre levnadsstandard och som motverkar inflationstendenser — i så fall måste begreppet konservativ betraktas som ett honnörsord. Man behöver inte bygga ett skattesystem på missnöje vare sig från toppen eller från botten. Det borde gå — jag är envis på den punkten, herr finansminister — att överge den statiska syn på skatterna, som finansministern haft så länge, och se det hela mer dynamiskt. Låt mig exemplifiera med några siffror. Om vi i vårt land hade haft sådana skatter och en sådan ekonomisk politik att vi under de senaste fem åren fått samma utveckling av vår bruttonationalprodukt och jobbat ihop lika mycket som man gjort i EEC, så skulle vi i dag haft två procent mer att röra oss med. Det ger 3 500 miljoner kronor, och den summan räcker en bra bit när det gäller att utjämna motsättningarna mellan olika skattebetalare i samhället utan att höja skatterna för den ena eller andra gruppen. Herr Sträng tog också upp frågan om indexreglering av skatteskalorna. Även det är en punkt där oppositionen varit helt ense. Finansministerns kritik i det avseendet är för mig helt oförklarlig. Vad vi krävt är en indexreglering som medför att skatteinkomsterna växer proportionellt med prisstegringarna, men inte att skatterna stiger med 20 procent när inkomsterna stiger med 10 procent. Det innebär naturligtvis att om finansministern vill åsamka samhället nya utgifter och göra nya åtaganden, måste han hos riksdagen begära anslag härför. För närvarande sker en automatisk skattehöjning varje år, och det är den som vi vill förhindra. Finansministern trodde inte att det saknades gålust i det svenska samhället. Han sade: Fråga de ”marscherande” grupperna som jag — dvs. finansministern — har kontakt med! Jag tycker att finansministern, som ju borde ha en bättre kontakt med dessa grupper än vad jag har, verkligen skulle gå ut och fråga dem ordentligt om de tycker att vi i vårt land har det skattesystem som vi bör ha. När vi vet att under loppet av detta år ungefär 700 000 helårsanställda LO-jobbare kommer att ligga på en inkomstnivå där marginalskatten är 60 procent, tror jag uppriktigt sagt inte att dessa ”marscherande” människor är så belåtna som finansministern antar. Gå ut och fråga dem! Även om jag inte har den nära kontakt med de gräsrötter som finansministern tänker på, möter även jag åtskilliga arbetande människor runt om i samhället, vilka inte a priori tillhör det parti jag representerar utan företräder hela folket. Jag försäkrar finansministern att det finns en djupare oro inför framtiden hos breda lager än vad finansministern är beredd att medge, i varje fall i den här debatten. Det var mot den bakgrunden jag tog upp de mindre populära namnen Stekenjokk och Blåsjön. De hänvisar nämligen till två ting: dels oron, missnöjet och osäkerheten inför framtiden, dels på det som herr Dahlén nyss berörde, nämligen de löften som man så frikostigt slängt omkring sig i valrörelsen. När människorna konfronteras med sådant som de upplever som löftesbrott och när de föreställningar som ingivits dem inte kan förverkligas, blir det sådana demonstrationer som den i Blåsjön. Man måste förstå att sådant kan inträffa. Sedan kan vi diskutera i vilken utsträckning man skall låta sitt handlande bestämmas av sådant — det skall jag gärna medge. När finansministern mot den bakgrunden slog sig för sitt bröst och berömde sig för sitt förslag att plocka bort 6 000 tjänstemän från Stockholm, skall man ändå hålla i minnet att den socialdemokratiska regeringen under 1960-talet placerat inte mindre än 46 nya myndigheter i Stockholm och byggt ut än flera andra myndigheter. Jag skulle våga mig på gissningen att antalet statstjänstemän i Stockholm ökat med någonting sådant som 50 000 personer — jag medger att det är en gissning, men det bör vara ungefär den siffran. Var finns den planmässighet och den målmedvetenhet som man i andra sammanhang skryter om, när man nu plötsligt ”över en natt” skall plocka bort 6 000 tjänstemän? Man kunde ju genom en målmedveten lokaliseringspolitik ha sett till att sådana här drastiska åtgärder inte behövts. Vi måste decentralisera även ämbetsverk, ty de lägger grunden till en infrastruktur i dessa områden, som i sin tur genererar industriell verksamhet. Men man borde ha kunnat gå till väga på ett mindre brutalt och mera metodiskt sätt än det som regeringen har tillämpat i detta sammanhang.

Fru talman! Finansministern försöker göra frågan om en räntesänkning till något mycket komplicerat och svårgenomförbart. Han tar upp en diskussion om priset på de långa pengarna i relation till diskontot ute i vår omvärld. Har det skett någon avgörande förändring i relationerna mellan diskontot å ena sidan och priset på de långa pengarna där ute i vår omvärld å andra sidan? Det skulle enligt finansministern innebära att det inte har någon praktisk betydelse att man i land efter land sänker diskontot, i vissa länder t.o.m. i omgångar. Försöker herr Sträng göra gällande att man i dessa länder kan sänka diskontot därför att det saknar betydelse att man gör det — att det inte har någon effekt? Får jag påminna om att man vid räntehöjningarna här i Sverige ofta angivit att man höjde räntan under hänvisning till det internationella lägets krav. Nog borde väl också det omvända förhållandet gälla. Det är uppenbarligen ur herr Strängs synpunkt mycket mer komplicerat att sänka räntan än att höja den — vi hörde aldrig talas om några svårigheter av den här typen när räntehöjningarna genomfördes. Så var herr Sträng förvånad över att vi inom centern har gett vår anslutning till förslaget om att se över skalor och grundavdrag med hänsyn till penningvärdeförsämringen. Detta kan dock inte vara någon nyhet för finansministern, eftersom det var ett av de krav som fanns i den mittenpartimotion som väcktes i samband med skattereformen. En så helt förödande effekt för statskassan som finansministern försöker göra gällande kan det väl inte heller ha, eftersom en god del av statsinkomsterna nu kommer från mervärdeskatten, från arbetsgivaravgifter och sådana saker. Det blir alltså ett rejält nominellt utslag på skatteinkomsterna som följd av en ökad prisnivå. En lösning enligt dessa linjer skulle ingalunda ensidigt innebära att man favoriserade de högre inkomsttagarna. Om herr Sträng gör detta gällande fäster han större avseende vid en översyn av själva skalorna och tänker mindre på vad en justering av grundavdragets storlek betyder. Storleken av grundavdraget har ändå avgörande betydelse för de lägre inkomsttagarna. När herr Sträng påminner om dem — och det blir angeläget att påminna om de lägre inkomsttagarna ur skattesynpunkt — hoppas jag att herr Sträng inte har glömt det yrkande vi hade om särskilda lättnader just för de lägre inkomsttagarna utöver dem som regeringen föreslog. Sedan säger herr Sträng att man kan ha skilda bedömningar om huruvida de nu vidtagna åtgärderna är tillräckliga för att vi skall nå den investeringsvolym som finns angiven i finansplanen och som alla i finansutskottet anslutit sig till. Det är också ungefär så diskussionen har gått i finansutskottet där vi som står för reservationen har den ärliga och uppriktiga meningen att det behövs en ytterligare stimulans för att vi skall kunna nå denna nivå, och till den stimulansen menar vi att en räntesänkning hör. Nu åberopar herr Sträng — visserligen med en del reservationer — någon enkät som Veckans Affärer skulle ha gjort med ett antal storföretagare. Exportprisutvecklingen för dessa företagares produkter framstår som motiv nog för dem att investera och gardera sig för framtiden. Jag lyssnade mycket noga, men jag måste bekänna att jag inte uppmärksammade att herr Sträng hade sökt få fram någon motsvarande reaktion från näringslivet i övrigt, dvs. andra kretsar än företrädare för de största företagen. Vi kan väl ändå vara överens om att det är rätt avgörande hur det går för den stora mängden av mindre och medelstora företag. Det har betydelse ur sysselsättningssynpunkt, men det har ju också enligt tillgänglig statistik stor betydelse för den totala produktionen. Det är rätt viktigt att man känner och upplever motiv för investeringar också inom den delen av näringslivet.

Fru talman! Finansministern skulle tala i 60 minuter, men såvitt jag förstod talade han rätt mycket längre, låt oss säga 75 minuter. Jag hoppas att detta inte är betecknande för planeringen i finansdepartementet. Men det var betecknande för planeringen under föregående år, därför att de prognoser som finansministern då framlade på det ekonomiska området har visat sig inte stämma något vidare. Kanske kommer en del av de prognoser som finansministern har lagt fram i år inte heller att stämma. Jag tänker på den nödvändiga utbyggnaden av vår ekonomi, den som skall bygga bort prisstegringar och det underskott som vi har i vår handel med omvärlden, nödvändigheten att få investeringar. Finansministern räknar med att det skall bli en ökning i industriinvesteringarna med 12 procent. I den preliminära nationalbudgeten har sagts att det skulle bli 7 procent. Men herr Sträng är som man säger övertygad om att hästen kommer att dricka ur den fyllda källan. Nu råder det väl tvekan om huruvida den här källan verkligen är fylld. Dessutom föreligger den skillnaden att hästar vanligen dricker gratis, medan det nu är ganska dyrt att dricka i Sverige. Finansministern försöker skapa ett intryck av att vi inte ligger så förskräckligt illa till när det gäller räntekostnaderna i Sverige. Enligt den förteckning jag har är det bara ett land, nämligen Danmark, som har högre diskonto än vi. England har samma diskonto som vi. Men alla andra länder har lägre diskonto och har sänkt. Det har Sverige inte gjort. Sedan gav finansministern en intressant upplysning för det svenska folket, nämligen att jag blivit tråkigare med åren. Jag gör nu händelsevis inte alls samma anspråk på att vara rolig som herr Sträng gör. Men jag tycker inte heller att herr Sträng i dag var lika rolig som han var när jag hörde honom på Nationalekonomiska föreningen. Han gjorde emellertid ett par lustiga kommentarer om stekos och helikoptrar när han citerade mitt anförande. Det var roligt men inte speciellt imponerande som ett analytiskt svar på det resonemang jag försökte åstadkomma. Om man kan klara sig så enkelt som finansminister kanske det inte är så svårt att vara det som jag ibland trott. Finansministern sade att oppositionen inte tänkt igenom frågan om indexreglering av skatteskalor. Men det skulle inte bli någon skattesänkning med det systemet utan man skulle undvika skattehöjningar, och det är någonting helt annat. Det är också något fel med skattesystemet, herr Sträng, när finansministern säger att endera blir det strejk i ena ändan eller också i den andra ändan av arbetsmarknaden på grund av de olika skattevillkor som gäller. Här måste det vara ett grundläggande fel i skattesituationen. Jag skulle vilja ta fasta på några enligt min mening beklagliga kommentarer som herr finansministern gjorde om situationen i Stora Blåsjön. Det var en förödmjukande beskrivning av människor som blivit offer för ett socialdemokratiskt politiskt spel. De var inte alls några hysteriska människor av den karaktär som herr Sträng beskrev. Jag skulle vilja sluta med att till herr Sträng säga att det inte är jag som blivit tråkigare utan att det är läget som blivit tråkigare. Händelserna i Stora Blåsjön är ett exempel på detta.

Fru talman! Får jag först göra en kommentar till ett yttrande av finansministern vilket knappast tidigare blivit uppmärksammat. I samband med förhandlingsrätten för de i offentlig tjänst anställda talade finansministern om ”det misstag, som vi då begick”. Jag delar finansministerns uppfattning, och det var ett av bakgrundselementen när förhandlingsrätten medgavs att det finns situationer där man blir tvingad att agera från de offentliga instansernas sida. Men det finns ett gammalt ordspråk som säger att av erfarenheten blir man visare. Detta är första försöket. Det har spelats med ovanligt hårda medel från båda håll, inte minst från statens och avtalsverkets sida, men jag tror att det är för tidigt, i varje fall på nuvarande stadium, att beteckna detta försök som bevis för ett misstag. Vi får återkomma till det. Finansministern gör samma ansträngning som herr Palme att komma undan en seriös debatt om den socialdemokratiska näringspolitikens framtid genom att säga att jag har talat om Aftonbladet, om studentungdomar och det ena med det andra. Jag betonade uttryckligen, nu liksom i remissdebatten, att jag talade om politiska tankelinjer som var företrädda i icke ringa utsträckning även inom den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Jag kan bara konstatera att såväl herr Palme som herr Sträng begagnar detta knep för att komma undan en seriös debatt om den framtida socialdemokratiska näringspolitikens utformning. Men, fru talman, det mest sensationella herr Sträng har sagt och det mest felaktiga gäller ändå det indexbundna skattesystemet. Han säger att en indexreglering skulle innebära att skatteskalorna successivt justeras ned när priserna stiger. Det har han rätt i, men han har fel när han säger att därmed skulle inte staten få inkomster till de utgifter som i pengar räknat stiger i takt med priserna, t.ex. för försvaret. Om man har ett indexreglerat skattesystem, innebär det att skattesystemet reellt icke förändrar sig vid stigande priser. Statens förmåga att betala dessa priser blir inte mindre. Den blir snarare större herr Sträng, därför att det finns åtminstone ett par orsaker till att staten får ökade skatteinkomster i ett sådant läge. Dels stiger nationalinkomsten och skatteunderlaget, dels stiger reellt också genomsnittsinkomsterna. Staten får visst pengar att betala tjänster och varor med i den utsträckning priserna stiger, och kanske t.o.m. litet mer. Sedan gör finansministern det ännu mera fantastiska påståendet att om han likväl skall tvingas gå till riksdagen för att begära pengar till nya utgifter, skulle det vara en dålig metod, det skulle drabba de låga inkomsttagarna. Nej, för i samma ögonblick herr Sträng säger detta, säger han att riksdagen och regeringen är ett sämre instrument för att göra en rättvis skatteavvägning än vad inflationen är. Inflationen, herr Sträng, verkar hårdast i sin skattehöjande effekt i inkomstlägena låt mig säga från 22 000 kronor upp till 35 000 kronor, sedan blir verkan lägre. Detta förbigår herr Sträng. Han inser naturligtvis, skulle jag tro, att den bluff han presterar inte blir bättre därför att den framförs med stor pondus.

Fru talman! Jag tror jag kan inskränka mig till en ganska kort kommentar vid detta tillfälle. I fråga om det långsiktiga perspektivet på vår bytesbalans måste jag gentemot herr Dahlén vidhålla att jag inte beskrivit situationen som om faran vore över. I stället uttryckte jag det så att vi har ett inbyggt underskott i vår ekonomi, som vi kommer att behöva under tiden fram till måhända 1974 eller 1975 innan vi har bemästrat situationen. Vill herr Dahlén citera mig korrekt får han lov att erkänna att min beskrivning föll så. I fråga om problemet med rullande långtidsplaner är det så att riksdagen varje år uppvaktas med en rullande plan i avseende på arbetskraften och en rullande plan i avseende på de tänkbara statliga utgifterna. Det är möjligt att man kan låta de ekonomiska ex>erterna fullända detta och göra något slags revision på långtidsbudgeten varje år. Jag säger detta därför att det, bland de ekonomiska experter som svarar för långtidsbudgeten, på senaste tiden har väckts ett intresse för att göra detta. Jag vet inte om det kommer att ge så oerhört mycket mer än hittillsvarande arbetssätt, eftersom — med all respekt för alla fina planer — verkligheten och denna förnämliga församling många gånger har en viss benägenhet att avvika från planerna, och då inriktas följaktligen utvecklingen efter nya och oförutsedda utgångspunkter. När man sedan tar upp frågan om småföretagen vågar investera eller inte vill jag påpeka att man egentligen inte kan göra någonting annat än att ge dem möjligheterna att investera. Det är fråga om att ställa arbetskraft till deras förfogande — och det tror jag att det skall finnas möjligheter till under år 1971. Det är vidare fråga om att ställa pengar till deras förfogande. Vi gjorde en satsning under fjolåret och vi är beredda att fortsätta den i år. Följaktligen bör det, såvida inte konjunkturen på nytt kokar upp till samma höga gradtal som under år 1970, rimligtvis finnas möjligheter för småföretagen att se ljusare även på penninganskaffningen. Kan man göra något annat? — Om jag skall svara på den frågan kommer skattepolitiken naturligtvis i förgrunden. Men säga vad man säga vill: den svenska företagsamheten är — oavsett om den drivs i aktiebolag, familjeföretag, rörelseföretag, kommanditbolag eller vilken annan form man än väljer — vänligt behandlad skattemässigt, bättre behandlad än sina kolleger i praktiskt taget alla andra länder. Vi vidtar också en specialåtgärd i år genom möjligheterna till investeringsavdrag när det gäller investeringar i maskiner och utrustning. Ja, vad som är avgörande för om en företagare investerar eller inte är den enkla och klara bedömningen: Har jag en chans att tjäna pengar på att investera? Finns den är man intresserad, i annat fall inte. Om man har chans att tjäna pengar, om prisutvecklingen ger tecken till detta, vill man investera.

Det är min mycket bestämda uppfattning. Det är klart att herr Bohman kan vara irriterad över att jag kallar honom =— eller i varje fall hans parti — för ”den gamla hederliga slitstarka högern”, som vi läste på alla valaffischer för några år sedan. Det är svårt att släppa ett namn som har så långt burskap i vårt land och som innebär så mycket av partiidentifikation som namnet högern.

Ja, beteckningen »fåret» får naturligtvis här, som herr Bohman begriper, bara uppfattas i bildlig bemärkelse — alla jämförelser i Övrigt är självfallet förbjudna. Sedan är herr Bohman tillbaka vid sin tes att vi skall komma ifrån den statiska synen på skattepolitiken. Jag får samma uppmaning vilken, som jag sade i förra veckan, jag har fått av herr Bohmans alla företrädare, nämligen följande: Bli dynamisk! Det är bara en smula besvärande att denna så klatschiga appell inte bara till mig utan till folk i allmänhet om en dynamisk skattepolitik slår så illa hos allmänheten. Jag tror att man undervärderar allmänheten, och det torde vara den enkla förklaringen till att den s.k. dynamiken och kritiken mot det statiska har fått så dåligt gehör. Jag har fört denna debatt med åtskilliga av herr Bohmans företrädare, och det är möjligt att jag får föra den även med herr Bohmans efterträdare. På något underligt sätt tycks nämligen valrörelserna för moderata samlingspartiets räkning inte ge några andra påtagliga resultat än att avkasta en partiledare. Jag vill nu inte vara en sådan olyckskorp beträffande herr Bohman, ty jag sätter värde på herr Bohman som ledare för moderata samlingspartiet. Det har ett visst behag att diskutera med herr Bohman, och jag hoppas att den glädjen skall vara mig förunnad under längre tid än en kort mellanperiod mellan två valdagar. Man måste emellertid ställa sig en fråga i detta sammanhang, eftersom herr Bohman och hans parti ju inte är alldeles utan inflytande i vissa kommunala församlingar. Varför har inte de nappat på herr Bohmans lysande lösning, dvs. att lämna det statiska betraktelsesättet och bli så där dynamiska genom att reducera sina skatter i det mindre sammanhanget? Är det riktigt i det stora sammanhanget, så är det riktigt i det lilla sammanhanget. Om nu detta skall medföra all den arbetsglädje, all den ökade aktivitet och all den merproduktion som det görs gällande, måste den reella innebörden härav vara att herr Bohman anklagar det svenska folket för att inte arbeta tillräckligt flitigt, för att inte vara tillräckligt uppslagsrikt och för att inte utnyttja alla sina inneboende resurser. Jag tycker att det är orättvisa anklagelser. Vi har ett arbetsamt folk som säkerligen gör alla de insatser man kan begära av det. Det finns ingen ansvarig för skattepolitik eller för finansiering av allmänna utgifter, vare sig i det större eller i det mindre sammanhanget, som nappar på herr Bohmans idé. Hittills har som sagt människorna i allmänhet inte heller haft så stora svårigheter för att genomlysa det grundlösa i hela denna propaganda. Jag vet inte om jag behöver öda bort tiden med att ytterligare bemöta herr Werner. Han har emellertid gjort ett par deklarationer här i dag som jag tycker är värdefulla. Hans klara ståndpunktstagande mot de högavlönade grupperna inom SACO var rätt värdefullt att avlyssna. Om herrar Werner och Hermansson i Stockholm driver denna sats i sin närmaste omgivning, skulle vi möjligen kunna få ut något av denna debatt, som kan vara av värde för den uppgörelse vilken ändå så småningom måste komma. Herr Fälldin utvecklade ytterligare mitt resonemang om räntefrågan. Det är onekligen på det sättet att i Sverige har vi ett bundet och klart sammanhang mellan diskonto och kapitalränta — på ett glädjande sätt, kan jag säga, ty det ger oss naturligtvis möjligheter till en annan styrsel över penningpolitiken än vad man i annat fall har. Jag har gjort den erfarenheten att man i omvärlden icke har detta fasta samband mellan diskonto och kapitalränta. I vårt närmaste broderland i väster har man under hela den här abnorma bristen på pengar haft ett diskonto som legat på 4—4 1/2 procent och en kapitalränta som legat väsentligt högre än den svenska kapitalräntan, helt enkelt därför att man inte har en egen kapitalmarknad utan är tvingad att skaffa sig kapital där det finns och betala vad det där kostar.

När herr Fälldin sade att han ansluter sig till förslaget om indexreglering av skatten, så är det ingenting nytt, utan det har han gjort tidigare också. Det är jag medveten om, men jag har uttalat min förvåning över att herr Fälldin envisas att fortsätta med detta sedan jag upplyst om indexregleringens konsekvenser. Men det är klart att herr Fälldin, som den kloka man han är, behöver gå hem och fundera lite grand över det här innan han kommer underfund med att han bör pröva om sin inställning till sällskapet när det gäller indexregerlingen. Ingen nation i världen har prövat på att indexreglera sin skattepolitik. Allt förstånd i dessa frågor finns ju inte i kanslihuset och i den svenska riksdagen. Man måste nog i rättvisans intresse säga att även andra nationer representerar en viss erfarenhet på det skattepolitiska området. Men det här jippot — jag kallar det så — är det faktiskt ingen som vågat sig på. Herr Burenstam Linder började med att klaga över att jag hade disponerat 75 minuter och tyckte att det var betecknande för den framtida planeringen. Jag var färdig att sluta efter den timme som jag förbehållit mig, men så slog det mig plötsligt att jag av rent artighetsskäl inte kunde förbigå herr Burenstam Linder, och så syndade jag på nåden med så där en 10 minuter extra. Men jag kan ju lova herr Burenstam Linder att om han mår illa av detta så skall jag så långt möjligt uraktlåta att kommentera något anförande av artighetsskäl i den fortsatta debatten. Vi skall naturligtvis, fru talman, inte uppta tid med att debattera sådant som inte har med de egentliga sakfrågorna att göra. Det där med hysteri i samband med Blåsjön får stå för herr Burenstam Linders räkning. Jag använde inte det uttrycket i mitt inlägg. Jag sade att det är möjligt att varken Blåsjön eller Stekenjokk egentligen hör hemma i dagens mera seriösa debatt, därför att de är två specialfrågor som man får ta för vad de är värda. Med Blåsjön som utgångspunkt tillät jag mig dra slutsatsen att vad man än säger blir en utflyttning av människor — jag hoppas inte bara åt ett håll — nödvändig i framtiden. Ja, fru talman, med detta tror jag att jag har bemött inläggen.

Fru talman! Man har onekligen ett intryck av att socialdemokratiska statsråd i alltför hög grad är intresserade av olika former av brandkårsutryckningar. Särskilt populärt är det under valrörelser. Då dimper man ner med eller utan helikopter och talar om att nu skall nådens sol skina över er och pengar komma. Detta är något ganska allvarligt, herr finansminister. Det går inte att komma ifrån bara genom att säga att man tycker illa om det. Eftersom statsråden trots vad regeringsorganet Arbetet påstår inte tycker illa om att det blir publicitet i samband med dessa brandkårsutryckningar är det alldeles uppenbart att kollegerna till herr Sträng — jag vet inte om herr Sträng var ute och strödde några pengar i valrörelsen — med uppenbar förtjusning, och detta gäller inte minst statsministern, godtager den publicitet de får. Att statsministern skulle vara irriterad som Arbetet vill göra gällande, det måste givetvis vara ett missförstånd. Då är det verkligen rimligt att det påtalas. När vi därför kräver en bättre planering är det för att man måste se till att statsmakterna sköter sina uppgifter på sådant sätt att brandkårsutryckningar kommer att höra till undantagen, att det inte skall vara så att vi behöver rycka ut med illa planerade åtgärder. Det är det verkligt allvarliga. När det gäller planeringskravet som vi fört fram från vår sida under flera år, kunde man faktiskt iakttaga en aning till uppmjukning hos herr Sträng. Han sade att det är tänkbart att experterna kan göra något, förfina det hela — vilket uttryck det nu var som han använde. Jag hoppas verkligen att det var en uppmjukning. Om herr Sträng tycker att kommunerna skall långtidsplanera ordentligt, så vore det ju ganska rimligt att även av herr Sträng kräva att han skall långtidsplanera ordentligt, men det sker för närvarande inte. Det är uppenbart. Beträffande brandkårsutryckningarna vill jag framhålla att det givetvis var en sådan som herr Sträng gjorde sig skyldig till 1968, fast av annan karaktär, som jag påpekade i mitt första inlägg. Hur gick det med kapitalmarknadsutredningen som skulle lösa de flesta kapitalmarknadsproblemen? Det vore intressant att få höra. Två sammanträden orkade den med förra året, enligt riksdagsberättelsen. Har herr Sträng gett den någon vink om att den ändå inte klarar sitt uppdrag och att det är bäst att han själv tar hand om saken? Och så klarar inte herr Sträng den heller, och så kan saken dö. Jag tror att det med de fina direktiv utredningen hade vore bra att få reda på om den kommer med något förslag över huvud taget. Det kommer i varje fall inte 1971, trots att utredningen tillsattes några dagar före valdagen 1968. Det vore på tiden att man planerade även när det gäller utredningar, så att de inte bara skall komma till i valrörelsens slutskede för att det skall bli lättare för finansoch statsministrar att debattera med motståndare i TV och radio.

Fru talman! Jag är, herr finansminister, inte personligen irriterad över att finansministern fortfarande talar om högerpartiet. Jag är bara besviken över att landets finansminister inte kan hålla isär begreppen. Ordet dynamik slår inte hos allmänheten, säger finansministern. Jag tror att finansministern har fel. Jag tror allmänheten begriper vad tillväxttakt är och vad dynamik är.

I andra länder är man i varje fall medveten om det. Jämför utvecklingen av bruttonationalprodukten här i Sverige som i år förväntas öka med bara 2,8 procent medan motsvarande siffror på andra håll är avsevärt högre, ett praktiskt resultat av en dynamisk syn. I min förra replik hann jag inte svara på finansministerns fråga om lockouten mot officerskåren. Herr Sträng sade sig förstå att officerskåren var ”irriterad”. Men det är inte det som har någon betydelse i detta sammanhang; vad som är väsentligt är i vad mån vi här hemma förlorar förtroendet för försvaret och i vad mån omvärlden förlorar förtroendet för det svenska försvaret. Hur tror herr Sträng att de enskilda värnpliktiga bland de 30 000 som man nu är beredd att skicka hem upplever situationen? De vet att när de var och en för sig åberopar angelägna skäl för att slippa en repetitionsövning eller för att få ledigt från sin tjänstgöring, får de nästan alltid avslag — då åberopas militära skäl för att hålla dem kvar. Men nu kan staten själv plötsligt varsla om lockout som innebär att man skickar hem 30 000 icke färdigutbildade värnpliktiga. Hur tror finansministern att det påverkar försvarsviljan och förtroendet för regeringens omdöme? Men var skall gränsen dras, frågar finansministern. Ja, vi är ju alla överens om att någonstans måste vi kunna dra en gräns i fråga om samhällsskadlighet, när vi ger de offentligt anställda strejkrätt eller använder lockout mot dem. Jag menar att man kan diskutera om inte gränsen borde ha dragits redan vid lärarna, men definitivt skulle den ha dragits vid det svenska försvaret — det är min bestämda uppfattning.

Fru talman! Att det i olika länder finns skillnader i relationerna mellan priset på långa pengar och diskontot är vi överens om. Det är inte det diskussionen gäller. Den gäller om det på senaste tiden har inträffat någon avgörande förändring som gör att vi inte längre kan fästa avseende vid att man sänker diskontot i omvärlden. Jag skall inte använda mer av min repliktid till att träta härom utan vill bara säga att vårt krav står fast. Vi menar att den inhemska situationen är sådan att den är motiv nog för att vidta en räntesänkning. Det här med indexregleringen försöker finansministern — som jag uppfattar det — medvetet krångla till. Finansministern har ändå själv vid något tillfälle, när de här frågorna har varit på tal, sagt att han mycket väl begriper att man inte kan ha grundavdrag och skalor utformade en gång för alla, utan dem tvingas man justera med hänsyn till löneutveckling och prisutveckling. Skillnaden ligger väl då i att herr Sträng själv vill avgöra när en sådan justering skall äga rum, under det att vår metod innebär att man med vissa intervall skall företa en justering. Det är inte fråga om att en enstaka procents förändring skall utlösa en justering; då kommer ju uppbördsoch skatteuträkningsmöjligheterna helt enkelt att försvinna. Man får naturligtvis välja lämpliga intervall. Det har vi inte dikterat någonting om, utan vi har sagt att det är sådant som man får resonera om. Jag fick en uppmaning av finansministern att gå hem och fundera, så skulle jag komma på bättre tankar. Finansministern hoppades naturligtvis att jag då skulle ansluta mig till hans synpunkter. Får jag kvittera med att säga att jag för min del tycker att det, så som finansministern har argumenterat kring det här förslaget, föreligger minst lika goda skäl för att han ser efter om det inte finns en håltimme någonstans som han skulle kunna ägna åt att granska vad vårt förslag egentligen innebär.

Fru talman! Herr Sträng återkom inte i sitt senaste anförande till diskussionen med mig beträffande en indexreglering av skattesystemet. Jag kan nästan förstå varför han inte gjorde det. Jag säger att med ett sådant system växer statens inkomster av skatter snabbare än utgifterna, om de senare ökar lika mycket som priserna. Herr Sträng säger motsatsen. Det är herr Sträng som har fel här. Vidare menar finansministern att inflationen är mera kompetent, mera rättvis när det gäller att göra den riktiga avvägningen av skattebelastningen än vad riksdagen är. Där är det alldeles tydligt att finansministern har fel. Det gäller även om regeringen måste begära mera skatter för ökade utgifter. Till sist: Jag tycker att det var ett dåligt argument när finansministern talade om ”inget annat land” osv. Jag vet inte riktigt hur det förhåller sig med det, men om finansministern har rätt på den punkten har det ju funnits en rad av områden — t.ex. sjukvården i vid mening, arbetsmarknadspolitiken, uppläggningen av avtalsrörelserna, som nu börjar bli litet skamfilad i kanten: jag hoppas att det inte skall fortsätta — på vilka vi onekligen har framstått som innovatörer och föregångare. Här har finansministern, om han ger sig tid till en eller annan håltimme av den typ som herr Fälldin talade om, möjligheter att bli en innovatör och framträda som sådan för världens blickar — fast jag måste erkänna att vi kommer att göra anspråk på en del av äran i så fall.

Fru talman! Herr Bohman och herr Sträng hade ett tankeutbyte om vilket som skall vara bäst i fråga om skatterna: ett statiskt eller ett dynamiskt betraktelsesätt. Herr Sträng ansåg att han hade beviset i sin hand i och med att det inte gick så bra för moderata samlingspartiet i det senaste valet. Men det är ganska klädsamt att komma ihåg att väljarna kanske inte var helt tilltalade av herr Strängs uppläggning, eftersom det inte heller gick så bra för socialdemokraterna. Vad vi vill säga är att någonstans kommer vi till en situation då skatterna blir så pass höga att de motverkar sitt eget syfte, så att man får mindre tillgångar till förfogande för de betydelsefulla allmänna uppgifter som man har att lösa. Denna fråga är djupt allvarlig. Herr Sträng har tydligen inte lyssnat på mitt anförande här i morse, eftersom han inte har svarat på någonting som jag tog upp — mer än några strösaker. Jag sade i alla fall att det hade varit bra om vi hade kunnat föra en ekonomisk politik här i landet så att vi hade haft ungefär samma tillväxttakt som jämförbara länder ute i Europa. Då hade finansministern haft i sin hand låt mig säga 1 000 miljoner att göra av med. Och jag är säker på att herr Sträng skulle kunna hitta på någonting för att göra av med demm; jag skulle kunna hitta på någonting sådant.

Detta är händelsevis ett allvarligt problem; det är vad vi vill säga när vi använder uttrycket ”dynamisk”. Jag använde det inte i mitt anförande — man kan beskriva problemet som jag har försökt göra på nytt. Om herr Sträng nu värdigas prata om mitt inlägg inte i 10 minuter utan bara en minut, är jag nöjd med det. Det var inte alls 10 minuter i den första kommentaren, herr Sträng, utan det var en mycket kort stund Ni ägnade mitt inlägg. Jag är intresserad av att få veta herr Strängs syn på frågan om det finns någon övre gräns där det faktiskt måste anläggas vad vi menar vara ett dynamiskt betraktelsesätt, för att vi inte skall motverka våra egna syften, dvs. att ge resurser åt stat, kommun och de enskilda människorna.
Fru talman! I den här debatten, som av naturliga skäl nu börjar gå mot sitt slut, har det ställts några frågor som jag skall försöka snabbt besvara. Herr Dahlén kommer tillbaka till mig och säger att förmodligen har finansministern satt till den här kapitalmarknadsutredningen för att han skall ha den såsom någonting att hänvisa till i valrörelser, och därför händer det ingenting. Nu vill jag först göra en bekännelse. Jag brukar inte springa omkring och fråga i de olika statliga utredningarna: Hur går ert arbete? Hur långt har ni kommit? Gör ni någonting över huvud taget, eller gör ni inte någonting? Min tid skulle inte medge ett sådant slags rättareller inspektorfunktion — det försäkrar jag kammarens ledamöter. I allmänhet får man väl arbeta på det sättet att man tillsätter sådant folk att man litar på att de kan saker och ting, vill någonting och driver utredningsarbetet med hänsyn till detta. I denna kammare finns det ett par ledamöter av den omtalade utredningen, och detta är faktiskt mig veterligt första gången som någon officiellt tar upp frågan om att denna specifika utredning arbetar för sakta.

Fru talman! Jag begärde ordet eftersom finansministern begagnade tillfället att polemisera mot herr Werner i Tyresö sedan herr Werner redan använt sina båda repliker och alltså inte kunde svara på vad herr Sträng sade. Den skildring som finansministern gav av vårt partis inställning till SACO:s lönekrav, alltså att vi skulle ha stött SACO från början men sedan omvänt oss under galgen, är helt missvisande. Vi har från första början tagit en mycket klar ställning mot SACO:s lönekrav, när man i SACO gick ut med procentresonemanget eller förde fram nettolöneresonemanget och livslönefilosofin. Orsaken till att herr Sträng nu lämnar oriktiga uppgifter hoppas jag är att herr Sträng bara läser den socialdemokratiska pressen och ingen annan press. Då kan man få den felaktiga uppfattning som herr Sträng här gav uttryck åt. Jag ville bara säga detta för att herr Strängs yttrande inte skall stå oemotsagt i protokollet.
Fru talman! Jag begärde egentligen ordet för att säga något till herr Fälldin, men eftersom vi nu alla har varit åsyna vittnen till herr Hermanssons i Stockholm lidanden i talarstolen vill jag säga några ord också till honom.

Jag förstår att det är svårt. Men om man ror, så är det bra att man ror, och jag skall därför inte nu vid detta tillfälle strö salt i såren. Sedan några ord till herr Dahlén, som förklarade att jag var irriterad uppe i fjällvärlden. Det framgick av det citat som herr Dahlén anförde, att jag enligt tidningarna var ”enerverande tystlåten och försiktig”. Ja, det tillhör mina grundläggande principer att vara mycket försiktig med löften, innan jag är helt säker på att ett projekt är i hamn. Jag har under årens lopp sagt nej till ett mycket stort antal delegationer, som har sökt upp mig i kanslihuset, trots att jag har vetat att det funnits mer än 50 procents chans att svaret skulle bli ja. Det är ett uttryck för den försiktigheten. Den ålade jag mig också uppe i norr, och jag tänker fortsätta med det. Det kommer även framdeles att vara svårt att hitta ett exempel på att jag lovat någonting på förhand utan att vara säker på att det kunde uppfyllas. Och här är det ju fråga om uppskov. Vad jag sedan ville säga till herr Fälldin var, att han har tänkt i bänken. Det som han sade om indexregleringen var ju föga mer än den typ av justeringar som vi har gjort under hela efterkrigstiden. Från tid till annan har vi justerat skatteskalorna och grundavdragen i varje särskilt fall, bl.a. med hänsyn till prisstegringseffekterna. Men vi har alltid haft valfriheten, möjligheten att välja om vi skall använda pengarna för att göra en justering av skatteskalorna och grundavdragen, för att höja pensionerna eller för att hjälpa de sämre ställda på något annat sätt. Det förslag vi undfägnades med under valrörelsen, det som herr Wedén är så stolt över för att det skulle vara något slags innovation, innebär att skatteskalor och grundavdrag årligen automatiskt skulle justeras med hänsyn till prisstegringseffekterna. Detta är en omöjlig politik om man vill föra en effektiv stabiliseringspolitik. I Danmark har man indexreglering av lönerna. Jag har haft många samtal med min danske kollega, där han utvecklat vilket elände detta ställer till för honom. Viktigare är emellertid att man frånsäger sig valfriheten i varje särskilt fall. Den bristande valfriheten kommer i så fall att gå ut över de mindre inkomsttagarna. Beslutar man bara att man skall se över detta från tid till annan, behåller man den grundläggande valfriheten när det gäller hur man varje år skall använda de pengar man har till förfogande för reformer. Är detta centerpartiets ståndpunkt, är den fullt rimlig. Men avser man den automatiska anknytning årligen till något slags indexbelopp, som så ensidigt har drivits i viss borgerlig press, då är det ett förslag som inte på något sätt gagnar de mindre inkomsttagarna i samhället.

Fru talman! Det är inte alls något lidande för mig att gå upp i talarstolen och tala om SACO-konflikten; det är mig tvärtom en stor glädje att finansministern och statsministern givit mig det här tillfället att tillbakavisa de lögner som så ivrigt framförs i den socialdemokratiska pressen. Herr Palme refererade till Bygg-Ettans tidning, där man publicerat falska artiklar om vad en ledamot av denna kammare skulle ha sagt på arbetsplatsmöten i Stockholm. Om herr Palme vill ställa frågan direkt till honom kan han svara. Redan under valrörelsen tog jag för min del på partiets vägnar mycket bestämt ställning mot SACO:s lönepolitik. Den 5 februari, alltså samma vecka som konflikten började, gjorde jag ett uttalande som distribuerades via Tidningarnas Telegrambyrå. Vi försökte också få det infört som annons i Aftonbladet, men det vägrades oss av den nya redaktionsledningen. Det är ett mycket kort uttalande. Jag skall be att få föredra det: ”Såväl LO som tjänstemannaorganisationerna har all anledning att driva en aktiv lönepolitik som ger reallöneförbättringar. Inriktningen måste därvid vara att lägga tyngdvikten vid de lägst avlönade. Varje facklig organisation måste ha full rätt att vidta stridsåtgärder. Den lönepolitiska linje som SACO bedriver är dock inte acceptabel för de många vanliga löntagarna. Detta gäller också många av akademikerna. Att gå på procentlinjen och därmed medverka till att de grupper som redan förut har topplöner får kraftiga lönehöjningar bidrar till att ytterligare vidga klyftan mellan högoch lågavlönade. De grupper med relativt låga löner som finns inom SACO kommer med en sådan politik att hamna i ett ännu sämre läge. Även SACO:s metod att räkna med nettolöner efter skatt måste kritiseras.” Detta sades alltså samma vecka som konflikten började, och det visar den ståndpunkt som vårt parti har fört fram och som vi fortfarande har.
Fru talman! Vad man kan konstatera efter herr Palmes inlägg är väl ändå att ett löfte gavs och att det löftet gavs till folket däruppe i närvaro av de socialdemokratiska riksdagsledamöterna i detta område och en hel del kommunalmän. Publiciteten i detta sammanhang försvaras av regeringsorganet Arbetet med att någon lyckades trycka en minislägga i näven på herr Palme; man riktigt ser hur motvillig mot publicitet herr Palme var. Vad som är rätt i detta sammanhang överlåter jag givetvis åt historieforskningen att avgöra.
Det har, herr statsminister, aldrig stått någonstans att vi vid minsta lilla förändring av penningvärdet skulle vidta en justering av skatteskalor och grundavdrag. Det faller på sin egen orimlighet, bl.a. av tekniska skäl; vi kan inte göra om tabellerna varje månad, även om vi varje månad kan avläsa en penningvärdeförsämring. Hur räknar man då ut skatten? Eftersom jag blivit uppmanad att fatta mig kort vill jag inskränka mig till att säga, att det förefaller som om statsministern har tänkt i bänken och äntligen insett innebörden av förslaget i det avseendet.
Fru talman! Jag vill instämma i den rekommendation till statsministern, som väl låg i herr Fälldins ord, att läsa våra motioner innan han avger omdömen om deras innebörd. Sedan vill jag konstatera att det finns ett fundamentalt misstag i statsministerns resonemang. Han säger att vi måste ha valfrihet. Ja, just det — vi måste ha valfrihet. Med den linje som vi förordar är det riksdagen — och även regeringen — som får valfriheten att verkligen bestämma skatteavvägningen och beskattningens höjd i olika inkomstskikt. Men med den metod som regeringen förordar blir inflationen diktator både för regering och riksdag, och då finns det ingen valfrihet för dessa organ.

Fru talman! Herr Hermansson i Stockholm har det ju besvärligt i denna fråga. Han läste upp ett långt uttalande som, såvitt jag förstår, författades inom det kommunistiska partiet när det redan hade börjat blåsa. Men i början förekom det förstasidesrubriker i Ny Dag av det slag som stod att läsa t.ex. den 3 februari: ”SACO kämpar men vad gör LO?” Det var inte precis ett avståndstagande från SACO-konflikten. Men jag tar fasta på dessa uttalanden — man vill komma bort från detta sitt förflutna. Herr Dahlén ville först göra gällande att jag inte lovat någonting utan varit så tystlåten, och sedan att jag hade lovat någonting. I själva verket var jag försiktig — som jag alltid är i sådana här sammanhang innan jag är absolut säker — trots det mycket klara material som då förelåg. Men vilken tolkning som än är den riktiga — och jag ligger väl närmare till att veta det än herr Dahlén — är det väsentliga vilka resultat som i framtiden kommer att nås. Och det vet vi i dag ingenting om — allra minst herr Dahlén. Herrar mittenbröderna dementerade egentligen varandra. Vad herr Fälldin sade är ju ingenting annat än att man vid utformningen av skattepolitiken skall ta hänsyn till prisstegringseffekten och väga in denna bland andra ting. Det har vi alltid gjort — såväl vid skattereformerna 1952 och 1956 som vid senare tillfällen. Vi har aldrig frånsagt oss valfriheten. Vi kan använda denna summa pengar till att justera skatteskalorna med hänsyn till inflationen. Vi kan använda den till att förbättra villkoren för pensionärer, höja bostadstilläggen eller göra någonting annat av väsentlig betydelse för låginkomsttagare och barnfamiljer. Vi har aldrig klavbundit den ekonomiska politiken till någon automatik. Menar herr Fälldin inte mera med sitt förslag än detta, är det inte mycket att säga om det. Det är bara en allmän opinionsyttring, att man måste taga hänsyn till detta.

Annars är det ju ingen innovation. Annars är det ingenting med förslaget. Har herr Fälldin tagit avstånd från denna tanke, är det ett stort framsteg. Då kan vi bortse från om det tänks i bänken eller tänks någon annanstans. Vi är ense om en fråga, som alls inte är oväsentlig för de mindre inkomsttagarna i detta samhälle.
Jag föreställer mig att ordet innovation begagnades av herr Wedén apropå finansministerns påstående att vi skulle bli praktiskt taget ensamma i världen om vi införde detta system. Jag återkommer till att den beskrivning som vi har givit av detta förslag i motioner och i andra sammanhang är den som jag har försökt utveckla. Vi kan inte hålla på att räkna om skattesystemet varje månad. Det är riktigt att man kan göra den avvägning som statsministern pekar på, om man så att säga underlåter att korrigera grundavdrag och skalor och i stället använder pengarna för andra reformer på socialpolitikens område eller på ett annat område. Vad vi säger är att man inte borde överlåta till finansministern och regeringen att ingripa och företa justeringar av skalor och avdrag. Jag påminner om betydelsen av att justera grundavdragen med hänsyn till människor som har små inkomster. Det går ju fortfarande att skaffa de nödvändiga medlen för en upprustning av socialpolitiken eller för andra åtgärder genom att låta riksdagen ta ställning till den nödvändiga inkomstförstärkning som det då blir fråga om. Statsministern försöker så att säga krypa ur situationen genom att göra gällande att jag skulle komma med en nykonstruktion. Jag hävdar att jag nu för i denna fråga exakt samma tal som jag har fört i denna fråga under valrörelsen och i samband med skattediskussionen i våras.
Jag vill instämma med herr Fälldin. Den valfrihet när det gäller avvägningen mellan beskattningens höjd och olika reformer vilken statsministern här talade om finns ju under alla omständigheter. Den kommer att finnas, fast på ett mindre slumpartat sätt, i det system som vi har förordat. Vad som däremot kommer att betagas riksdagen är valfriheten att avväga en rättvis beskattning. Herr Sträng hade en svag position förut, men jag tycker nog att herr Palmes vikarierande finansministerskap på denna punkt inte har stärkt regeringens position.
Fru talman! Jag kan ansluta mig till herr Wedén även i denna avslutande replik. Statsministerns inlägg gör på mig ett ovanligt förbryllande intryck. Skatterna skall ju inte drabba den enskilde skattebetalaren hårdare blott därför att inflationen sänker vederbörandes standard. Som det nu är skall alltså den enskilde först drabbas av prisstegringarnas verkningar och sedan, när han försöker kompensera sig därför, skall han därutöver drabbas av en skattehöjning som är automatisk och som genomförs utan något riksdagens beslut. Det är en orimlig konstruktion som vi har här i Sverige och den beror på våra våldsamt höga marginalskatter. Detta har inte ett skvatt att göra med indexreglering av löner, herr statsminister! Jag behärskar inte det utländska skattefältet lika bra som finansministern, men hur är det i Frankrike? Jag ställer den frågan till herr finansministern, som bör veta det här bättre än statsministern. Har man inte därinfört ett system med indexreglering, eller håller man intei varje fall på att diskutera detta? Vi bör nog undersöka det närmare. Men om man ännu inte har ansett sig behöva införa detta i utlandet, beror det på att man där inte har sådana marginalskatter på de vanliga inkomstnivåerna som vi har i vårt land.
Fru talman! Det tycks vara svårt att få åtminstone herrar Wedén och Bohman att förstå vad saken gäller. Tänk er att vi under ett givet år har en stark inkomstutveckling, som skapar ett köpkraftsöverskott i samhället! Till följd av skattesystemet kommer en del av detta köpkraftsöverskott att torkas upp av skatterna. Har man en indexreglering av skatteskalorna, som omedelbart så att säga betalar tillbaka till skattebetalarna vad de annars skulle ha varit tvungna att betala i skatt, försvagas finanspolitiken. Vill man inte ha en stark inflation, måste man vidtaga andra åtstramande åtgärder, t.ex. en höjning av momsen, som då drabbar vanliga inkomsttagare betydligt hårdare än den skärpning av progressivitet som följer av att man inte justerat skatteskalorna. Ett sådant här arrangemang försvårar alltså utan varje tvivel en effektiv stabiliseringspolitik, och det är därför som det icke har genomförts i något land. Såvitt jag vet har man haft principdiskussioner om detta i Holland, men inte någon annanstans. En sådan indexreglering innebär att man i stället för en inbyggd stabilisator i konjunkturpolitiken får en destabilisator. Det andra ostridiga argumentet är fördelningsargumentet. Det tredje är det ekonomisk-politiska argumentet. Om priserna under en viss period har stigit med 10 procent och man justerar skatteskalorna därefter, måste det innebära en skattesänkning, som framför allt gagnar dem som har en högre marginalskatt, alltså en högre skattebörda. Det kanske finns rättviseskäl för det. Har man automatik, måste pengarna betalas ut. Har man inte det, utan väger in denna möjlighet bland andra tänkbara ting, har man möjlighet att välja, om man skall använda pengarna till förmån för lägre inkomsttagare eller använda dem för att justera skatteskalorna. Detta är det fördelningspolitiska argumentet, som är av särskild betydelse för mindre inkomsttagare. Detta har herr Fälldin förstått, och därför uttalar han sig med försiktighet och säger att man får göra justeringar från tid till annan. Han vill inte avsvära sig valfriheten. Nu vill man bygga in en automatik, skapa ett fast regelsystem. Detta anser jag vara finanspolitiskt och fördelningspolitiskt olämpligt. Fru talman! Jag är ledsen att jag har måst ta så lång tid i anspråk för dessa relativt elementära påpekanden, men det nödgades jag till av herrar Wedén och Bohman. Vi använde en del av valrörelsen till att tala om dessa saker. Jag tar emellertid fasta på att herr Fälldin i det här fallet är svagare i anden än de andra båda herrarna. Det beror möjligen eller troligen eller säkerligen på att herr Fälldin har närmare till de mindre inkomsttagarna.

Herr talman! Det kan sägas vara betecknande för den ekonomiska situationen här i landet att det utlåtande, som finansutskottet begår sin premiär med, är föga dramatiskt och att det har tillkommit utan större födslovåndor. Finansminister Sträng fann sig föranlåten före middagspausen att teckna en flyhänt, expressionistisk bild av situationen och hävda att reservanterna närmat sig regeringen. I själva verket förhåller det sig tvärtom. I t.ex. synen på näringslivets finansiering, kapitalförstärkning utifrån etc. har i stället regeringen närmat sig oppositionen. Det råder med andra ord i det närmaste fullständig enighet om de dominerande målen för den ekonomiska politiken. Men den akuta situationen gör det nödvändigt — det har debatten i kammaren tidigare i dag visat — att starkare än som skett i finansplanen betona vikten av den samhällsekonomiska balansen och dess konsekvenser för framtiden. Utan den grunden kan inte heller övriga mål, såsom full sysselsättning, hög tillväxttakt, jämnare inkomstfördelning och bättre regional balans, förverkligas. Den regionala balansen tillhör de mål som klarare än hittills måste prioriteras i fortsättningen, eftersom den tillsammans med stabiliteten i samhällsekonomin tillhör de grundläggande förutsättningarna för en fortsatt positiv utveckling. Det är ett markant drag i bilden av vårt land — det är t.o.m. berättigat att tala om en skönhetsfläck i välfärdssamhället — att de så länge omhuldade målen full sysselsättning, hög tillväxttakt och jämn inkomstfördelning i många glesbygder alltjämt betraktas som en hägring. Det är också ett generande faktum att så många av allt att döma inte varit medvetna om detta, även bland ansvariga politiker, förrän massmedia plötsligt också upptäcker en värld bortom Norrtull. Situationen i Blåsjön, som har nämnts här tidigare i dag, är så till vida ingen isolerad företeelse. Men reaktionen där, som finansministern karakteriserade som desperat, måste ses mot bakgrunden av vad som i höstas uppfattades som klara löften om sysselsättning i den bygden. Även om finansministern enligt finansplanen, liksom utskottsmajoriteten numera, bekänner sig till målsättningen om bättre regional balans tycks man ha svårt att ta konsekvenserna av det ställningstagandet i vissa avseenden. Det är en av de huvudinvändningar mot regeringens ekonomiska politik som måste göras. Man säger nej till generella lättnader i penningpolitiken. En sänkning av vår höga räntenivå är dock sedan länge motiverad. Den höga räntan pressar företag och enskilda hårt, och som konjunkturpolitiskt vapen står det sedan länge klart att den slår blint. I regioner med låg ekonomisk aktivitet känns den höga räntan särskilt tung, medan den i expansiva regioner, särskilt i tider av överhettning, inte har någon dämpande effekt att tala om. På samma sätt förhåller det sig beträffande vissa näringsgrenar. Expansiva näringar hämmas inte, medan företag i mindre expansiva näringar dignar under bördan. Det framstår i detta sammanhang som i hög grad märkligt att speciella företeelser på kreditmarknaden med en räntehöjande effekt så länge har tolererats av ansvariga samhällsinstanser. Jag tänker här på bankernas s.k. specialinlåning till avsevärt högre ränta än den officiellt gällande inlåningsräntan. Företeelsen, som väl nu dess bättre får anses vara på retur, har avsevärt bidragit till att snedvrida kreditmarknaden, eftersom den haft en grå marknads alla karakteristiska drag. Konsekvensen har varit att storplacerare — framför allt företag men även kommuner — med samhällsorganens goda minne har kunnat utnyttja sin ställning på marknaden och erhållit favörer, som bankerna så långt som möjligt sedan har sökt kompensera sig för hos redan hårt pressade kreditkunder. Chocken efter 1969 års valutakris sitter i och styr uppenbart handlandet. Detta bidrar till att man övervärderar penningpolitiken och undervärderar de progressiva inslagen i samhällsekonomin. Det är förklarligt — och dagens debatt har också fått sin prägel därav — men det är inte i längden försvarligt. Vapenarsenalen börjar också bli tämligen antik. En generellt restriktiv penningpolitik ställer ur denna synpunkt mycket stora krav på känsligt handlag och fantasi när det gäller att vidtaga selektiva åtgärder. I detta avseende är alltså den nuvarande politiken något av en besvikelse med hänsyn till önskvärdheten av att prioritera en bättre regional balans. Det kan medges att det erbjuder vissa svårigheter att konstruera en regionalt differentierad kreditpolitik, men det är angeläget att med skilda medel öka tillgången på kapital i regioner utan överhettning och i näringar med motsvarande problem. Det borde exempelvis vara möjligt att underlätta för lantbruket, de mindre och medelstora företagen och de mindre kommunerna att via hypoteksinstitut, banker och specialinstitut få en ökad andel av AP-fondernas kreditutbud. AP-fondernas dominerande position på kreditmarknaden kommer under de närmaste åren att markeras ytterligare. Långtidsutredningen räknar med att 40 procent av det totala utbudet på kreditmarknaden år 1975 skall komma från AP-fonderna. De sedan många år resta kraven på en översyn av AP-fondernas funktion på kreditmarknaden blir i takt med fondernas tillväxt alltmer berättigade. Samtidigt som det kollektiva sparandet ökat har hushållssparandet gått tillbaka. Medan det genomsnittliga hushållssparandet under 1960-talets första år låg på 8,5 procent av disponibla inkomster hade sparbenägenheten år 1969 sjunkit till 5,6 procent. I och med att transfereringar i form av pensioner och andra utbetalningar från skilda samhällsorgan ökar sjunker av allt att döma också sparbenägenheten. Det råder inget tvivel om att sparandet dock intar en central roll i den ekonomiska politiken och att hushållssparandets funktion borde ha uppmärksammats bättre. Långtidsutredningens antagande att sparbenägenheten under åren fram till 1975 skulle öka, så att det inte skulle uppstå någon skillnad mellan konsumtionsefterfrågan och det antagna tillgängliga konsumtionsutrymmet är intressant, men realismen i prognosen är svårbedömbar. I varje fall förefaller det otänkbart att klara denna målsättning utan särskilda sparstimulerande åtgärder. Förutom de rent stabiliseringspolitiska motiven för målmedvetna insatser på detta område finns också de kreditpolitiska. Anspråken på kreditinstituten kommer att öka, eftersom investeringarna i näringslivet nu och sannolikt under överskådlig tid måste prioriteras. Samhällsekonomiskt är det ett föga tilltalande alternativ att kommunerna genom kommunalskattehöjningar eliminerar ett tillgängligt utrymme för ökat hushållssparande. Det torde nämligen vara ett ofrånkomligt faktum att den nya linje, som glädjande nog markeras i finansplanen och som innebär en medveten satsning på näringslivet, också kräver åtgärder, som verkligen ställer kapital till förfogande. Reglerna om likviditetskvoter gäller ju ännu inom bankväsendet, vilket innebär att 30 procent av eventuell inlåningsökning fortfarande skall placeras i kassamedel eller i obligationer. Om prioriteringen av industriinvesteringarna skall få avsedd effekt förutsätter det alltså en mycket gynnsam inlåningsutveckling i bankväsendet. Om inte, vilken finansieringsväg kan statsmakterna då anvisa? En betydelsefull och svårbemästrad faktor i vår betalningsbalans är det s.k. tjänstenettot. Finansministern berör frågan i finansplanen, och även om det inte saknas ambition från hans sida att söka en lösning i frågan, förefaller det närmast som om han kapitulerar i brist på en anfallsplan. En av de främsta negativa faktorerna i utfallet av tjänstenettot är kostnaderna för våra utlandsresor. Vår längtan efter sol och värme bidrar alltså i växande utsträckning till problemen med betalningsbalansen. Även om man kan diskutera restriktiva åtgärder av typen särskild avgift på utlandsresor — vilket dock ur flera synpunkter kan ifrågasättas — aktualiserar detta fenomen i första hand kostnadsutvecklingen i vårt eget land. Marssolen i vår svenska fjällvärld både värmer och skänker vederkvickelse, men ändå har svensk turistnäring svårt att hävda sig i konkurrensen med andra länders turistnäring. Orsaken är av allt att döma vårt allmänt höga kostnadsläge men även dyra persontransporter och till en del också underutvecklade kommunikationer. Svensk turistnäring befinner sig till följd av dessa förhållanden för närvarande i en svår situation, och det är redan av denna anledning angeläget att näringens problem och position i samhället blir föremål för en ingående kartläggning och översyn. Det negativa tjänstenettot illustrerar hur angeläget det är att vårt näringslivs konkurrenskraft inte äventyras och att omsorgerna om näringslivet också innefattar typiska hemmamarknadsnäringar. Lantbrukets situation kan också sägas illustrera utvecklingen och är kanske av ett särskilt intresse i det sammanhang som jag nu diskuterar med hänsyn till näringens grundläggande roll för den regionala balansen. Det förefaller som om man alltför länge på socialdemokratiskt håll trott att avveckling av småbruk — i Sverige försvinner mer än 10 000 gårdar per år som självständiga brukningsenheter — skulle lösa lantbrukets inkomstproblem. Verkligheten har ju varit annorlunda, och jag tror att det nu börjar stå klart i vida kretsar. OECD har i en rapport hävdat att småjordbrukens försvinnande i Europa endast har marginella effekter på inkomstbildningen. Jag noterade för övrigt som en bekräftelse på detta faktum finansministerns erkännande av den höga produktiviteten i svenskt lantbruk. OECD:s slutsats är att utöver prispolitik behövs en effektiv rationalisering inom jordbruket, och den slutsatsen har vi ju sedan länge dragit här i Sverige. Men rationaliseringspolitiken inom den här näringen försvåras i dag av kostnadsutvecklingen, inte minst då av de höga räntorna. Inflationen drabbar särskilt hårt lantbruksnäringen, som på grund av den produktionsbegränsning riksdagen beslutat inte har andra näringars möjlighet att ”expandera bort” problemen. Det hela har lett till att rationaliseringsaktiviteterna, nyinvesteringarna, nu är ytterst begränsade. Ovissheten och långrotningen i de aktuella prisförhandlingarna är en annan negativ faktor, värd att notera i det här sammanhanget. Herr talman! Finansplanen markerar en vändpunkt i den ekonomiska politiken, har det sagts, bl.a. från kammarens talarstol tidigare i dag. Den markerar en vändpunkt genom en klarare betoning av produktionens roll och näringslivets behov. Det är gott och väl, men det får inte leda till en ensidig prioritering av expansiva sektorer i samhället, vilken i sin tur motverkar strävandena för en bättre regional balans och utvecklingen inom icke prioriterade sektorer av näringslivet.

Herr talman! Finansministern är alltför optimistisk i sin finansplan och i uttalandena kring den. Han är förmodligen för optimistisk när det gäller konjunkturläget, han är det också ur samhällsekonomisk synpunkt i sitt antagande om löneökningarnas storlek, och han är med all sannolikhet för optimistisk beträffande upp-puffningen av industriinvesteringarna. När det gäller konjunkturerna vill jag fatta mig kort. Finansministern har hoppats på att konjunkturavmattningen skall hävas under andra halvåret. När statsverkspropositionen presenterades, poängterade herr Sträng att den amerikanska konjunkturen förmodades vända under andra halvåret. Men detta har inte den verkan på svensk konjunktur som man gärna föreställer sig. Det är så att den amerikanska konjunkturen inte på ett kraftigt sätt påverkar oss direkt, och dess indirekta verkan sker först med stor eftersläpning. Utvecklingen i de europeiska länderna är vida viktigare på kortare sikt. Där har vi nu en konjunkturavmattning, inte minst i Västtyskland. Det är främst genom sin verkan via europeiska länder som den amerikanska konjunkturen indirekt påverkar oss. En sådan effekt på indirekt väg tar tid för att nå oss. En eventuellt förbättrad amerikansk konjunktur till hösten är alltså inte det ”Sesam, öppna dig” för svensk del, som finansministern i januari gärna ville få oss att tro. För att gå över till lönesumman så antar herr Sträng i finansplanen att den skall öka med 9 procent i år och med 6 procent nästa år. Konjunkturinstitutet har för sin del räknat med 10 procent respektive 7 procent, alltså I procentenhet mer för vart och ett av de två åren. Någon motivering för nedskärningen ger herr Sträng inte, och konjunkturinstitutet för sin del har inte reviderat sin uppfattning. Jag kan förstå att finansministern gärna vill räkna med en siffra som inte förstärker löneförväntningarna hos organisationerna utan i stället dämpar dem, men då blir också finansplanen i denna viktiga del — konsumtionen är ju den största posten när det gäller resursanvändningen i samhället — med all sannolikhet alltför optimistisk. Finansministern är också alltför optimistisk om industriinvesteringarna. De förmodas öka med 12 procent för detta år. Vi har i folkpartiet en mer försiktig bedömning. Som skäl för detta kan man anföra för det första att en konjunkturavmattning inte är särskilt inspirerande till stora investeringar, och vi är dessutom inte heller så säkra på att avmattningen blir så svag och övergående som finansministern förmodar. För det andra är ju kreditåtstramningen fortfarande hård, och det påverkar också investeringarna. För det tredje är likviditeten i företagen i stort sett ansträngd, så att ett mycket starkt kredittillskott skulle behövas. För det fjärde kan man betona att prisstoppets vara eller icke vara är en extra osäkerhet, liksom hela avtalsrörelsen. Av dessa skäl blir det troligen inte en så stark investeringsökning som finansministern räknar med. Vid föredragningarna i finansutskottet framgick att man i departementet hade räknat upp konjunkturinstitutets antagande om en ökning av investeringarna med 7 procent till dessa 12 procent, och detta av två skäl: för det första för att man väntade en minskning av kreditåtstramningen och för det andra för att det nu föreslagna investeringsavdraget hade tillkommit. Men det framgick också inför utskottet en viktig sak, nämligen att konjunkturinstitutet redan hade räknat med att kreditåtstramningen något skulle dämpas. Från dess sida antog man nu en ökning av dessa investeringar på ingalunda 12 procent utan mellan 7 och 12 procent, troligen ungefär mitt emellan, som man formulerade sig. Det är givet att t.ex. någon enda procents avvikelse ligger inom den felmarginal som man måste räkna med. Men inom den osäkerhet som finns är den troligaste nivån för investeringsökningen klart lägre än den som finansministern räknar med av de skäl som jag nyss nämnde. Detta är allvarligt i och för sig, en investeringsökning behövs av tillväxtskäl. Men det är extra allvarligt just nu, eftersom finansplanens totalgrepp på vår valutasituation är just detta, att vi genom en ökning av investeringarna skall höja produktionen, produktiviteten och exporten, så att vi med tiden kommer ur våra betalningsbalansbekymmer. En svagare investeringsökning blir med andra ord ett hot mot själva den strategi som regeringen valt för den ekonomiska politiken. Vi har velat varna ordentligt på denna punkt. Och i stabiliserande syfte har vi föreslagit en snabbare lättnad i kreditåtstramningen och ett frisläpp av investeringsfonderna utanför storstadsregionerna, såsom fram går av reservationen. Det är också viktigt med en stark investeringsökning och en exportökning med hänsyn till u-hjälpen, så att det av riksdagen satta målet — att vi skall ha en procent av bruttonationalprodukten för u-hjälp 1974/75 — lättare nås. I reservationen understryks att detta mål är förenligt med vår utrikesbalans. Denna bör förbättras genom ökad export. I årets finansplan finns som jag nämnde ett nytt grepp. Herr Sträng förordar upplåning i utlandet. Långtidsutredningen är för sin del inne på samma linje och skisserar jämvikt i de löpande utrikesbetalningarna år 1973 eller alternativt 1975. Fram till dess skall vi alltså genom utländsk upplåning skapa utrymme för en betydande investeringsökning och exportökning. Dessa ansträngningar medför både direkt och indirekt en ökning av importen. För att valutareserven då inte skall minska i oroväckande grad fordras under en övergångstid utländsk upplåning. Detta är ett riktigt grepp. Om ett land som Sverige har fått en hög kostnadsnivå — och Sverige har i sanning fått uppleva en ovanligt kraftig inflation de senaste åren — uppstår lätt en besvärande valutaavtappning. Då är en av vägarna att beträda att man inriktar sig på ökad produktivitet, inte minst i exportsektorn och i den importkonkurrerande sektorn av näringslivet. Men detta förbättrar ju konkurrensläget gentemot utlandet bara om produktivitetsförbättringarna där inte är lika stora som de förbättringar som vi får i Sverige. Varför kan vi då förmoda att vi får ovanligt starka produktivitetsökningar i Sverige, som förbättrar vårt internationella konkurrensläge? Jo, därför att vi i Sverige torde ha ovanligt många väntande investeringsprojekt med ovanligt hög avkastning — helt enkelt därför att de senaste årens kreditåtstramning och en ränta som slagit höjdhoppsrekord har hållit nere industriinvesteringarna på en ovanligt låg nivå. Industrins maskininvesteringar ökade i fasta priser med 35 procent under den första hälften av 1960-talet men bara med 25 procent under den andra hälften av 1960-talet. Och hela den privata bruttoinvesteringens ökning var drygt 30 procent under åren 1960—1965 men bara 8 procent under åren 1965-1970. Därför är det i nuläget ett riktigt grepp att tolerera utländsk upplåning. Men bakom den nödvändigheten ligger förstås ett misslyckande, som finansministern nu tvingas erkänna. Den ekonomiska politiken de gångna åren har givit oss en alldeles för kraftig inflation och en alldeles för hård kreditåtstramning gentemot investeringarna och därför tvångsmässigt försatt oss i detta läge med utländsk upplåning. Som en följd av valutaproblemen har vi också fått en minskad självständighet när det gäller den ekonomiska politiken. Som en röd tråd genom statsverkspropositionen, finansplanen och de senaste månadernas uttalanden från finansministern och andra regeringsmedlemmar går en betoning av begränsningarna i vår handlingsfrihet. Det är rätt, den är synnerligen begränsad. Det är angeläget att slå fast att vår ekonomiska handlingsfrihet var mindre beskuren för 10—15 år sedan. Det är inflationspolitiken under lång tid, särskilt kraftig de senaste åren, som höjt vårt kostnadsläge för mycket. Denna politik har lett till den hårda kreditåtstramningen och till alltför låga investeringar sett ur ett långtidsperspektiv. Herr talman! Låt mig stanna vid just inflationsproblemet. De gångna årens inflation — med i genomsnitt 4 procent per år under två årtionden — har med andra ord försatt oss i ett läge där vårt manövreringsutrymme minskat. Kreditpolitiken i fjol blev tyvärr mycket hård, eftersom finansministern inte var villig att överlägga med oppositionen om ett gemensamt ansvar för en skärpt finanspolitik. Om kreditpolitiken hade lättats — utan en finanspolitisk åtstramning — skulle efterfrågan ha släppts loss och våra priser kommit helt ur proportion med utlandets. Att kreditåtstramningen blev så hård och slog ut så många företag och friställde så många anställda, berodde alltså på den inflation vi haft, och på finansministerns ovilja mot gemensamma finanspolitiska lösningar för att lätta trycket på kreditmarknaden. Detta är sorgligt och den politik som fört oss dithän bör skarpt kritiseras. Det ger oss också lärdomar inför framtiden: en större prisstabilitet och en kraftig valutareserv — dessa två så ofta attackerade och förlöjligade mål — är västentliga. T. o. m. den doktrinära, stela räntepolitiken på 1950-talet, som var så inflationsdrivande, har sina verkningar än i dag eftersom den höjde kostnadsnivån i landet vid den tiden. Slutsatsen är tydlig och borde vara ett memento för regeringen: En ansvarsfylld ekonomisk politik som på längre sikt skall tillse att ett land undviker att glida in i ett ohållbart läge måste ta hänsyn till ekonomiska realiteter och vara lagom restriktiv även åratal innan en allvarlig balansrubbning, såsom den nuvarande, kan skönjas. Vårt alternativ i folkpartiet, som framkommer i motion 565, innebär en bättre planering med rambudget, arbetskraftsbudget och olika politiska prioriteringar inom ramen för en alternativ planering. Däri ingår bl.a. också ett ekonomiskt socialt råd och stabiliseringspolitiska konferenser — i god tid före avtalsrörelserna. Den inflationen som jag har talat om har också sin betydelse för lönerörelserna. Att vi har och kommer att ha ett så hårt och oroande klimat i löneförhandlingarna i år beror till stor del på kombinationen av två ting, nämligen de ovanligt kraftiga prisstegringarna nyligen och den nu något vikande konjunkturen. Å ena sidan gör den starka inflation som vi har haft att folk — vare sig vi önskar det eller ej — gärna vill åtminstone kompensera sig för de ökade levnadskostnaderna. Å andra sidan medför konjunkturavmattningen att de privata arbetsgivarna inte anser sig kunna ge mycket stora löneökningar. Enskilda personer på arbetstagarsidan bygger alltså psykologiskt sina krav i stor utsträckning på det som har hänt — den kraftiga inflationen — och kräver mycket i kompensation, medan arbetsgivarsidan måste utgå från den framtida konjunktursituation som företagen kommer att få leva i. Detta är den rävsax som föreligger. Nu kan regeringen och socialdemokratin säga att det är otur att avtalsrörelsen kommit just vid en konjunkturavmattning. Hade vi haft en konjunkturtopp även i år, hade det varit lättare att från företagshåll helt möta de kompensationskrav m.m. som ställs. Men det är faktiskt så, att ibland har vi stigande konjunkturer, ibland vikande. Precis när avtalsrörelsen skall inträffa kan vi inte styra. Därför är det, även av detta skäl att undvika en svårartad oro på arbetsmarknaden, nödvändigt att över lag vara mån om att inflationstakten hålles nere. Då minskar ju kravet på kompensation för prisstegringar. Att lönesituationen blir så svår i år beror på ett par andra, speciella ting också. För det första har den yttre balansbristen gjort att staten såsom arbetsgivare vill vara försiktig med lönehöjningar, som givetvis skulle öka konsumtion och import, vilket vi inte gärna ser av valutaskäl. För det andra påverkar prisstoppet oss så, att företagarna inte vet hur stor del av kostnadsökningar de får ta ut i framtiden, och därför blir de mer återhållsamma, medan konsumenterna för sin del fruktar framtida prishöjningar och i förväg gärna vill kompensera sig något för dem. För det tredje, som en extra svårighet för avtalsrörelsen, har vi genom kombinationen av inflation och skatteprogressivitet fått ett läge, där man så långt ner som i inkomstskikt på 20 000—35 000 kronor bara får en liten del kvar av troliga löneökningar sedan skatteprogressiviteten och därtill den beräknade inflationens verkan på skatterna har tagit sitt. Detta har Bertil Ohlin klargjort i den utmärkta lilla skriften ”Sträng, inflationen och skatten”. Vi i folkpartiet har föreslagit en indexreglering av skatteskalorna, så att skatten inte automatiskt ökar med inflationen för människor med oförändrad realinkomst. Det skulle minska behovet och önskan att i förväg kompensera sig kraftigt för eventuella prisstegringar. Tidigare i dag sade herr Sträng att detta var ett jippo — ett ord som vi skall komma ihåg. Likadant var det i fråga om vårt sätt i folkpartiet att driva kravet på närdemokrati, detta för den enskilde medborgaren så viktiga krav när det gäller att få påverka sina egna förhållanden, sin egen miljö. Jag tror att det är samma felslut, inte bara sakligt utan även ur taktisk synpunkt, som man gör om man på detta sätt stämplar ett krav som i dag är så djupt upplevt av många människor, nämligen att inflationen ensam inte skall medföra att de reellt får betala större summor i skatt. På alla dessa sätt har alltså kombinationen av kraftig inflation, vikande konjunktur, yttre balansbrist, osäkerhet om prisstoppet och avvisande av förslaget om indexreglerade skatteskalor gjort grundvalarna för avtalsrörelsen sämre än de varit på årtionden. Finansministern och regeringen kan sannerligen konstatera beskt slutfacit av decenniers inflationspolitik. Och ett beskt slutfacit av sin ovilja att i tid lyssna på oppositionen och av sin Önskan att vilja vara sig själv nog.

Herr talman! I polemik mot herr Bohman, som inte är närvarande i kammaren, sade herr Knut Johansson i Stockholm att han inte i sin vildaste fantasi hade kunnat tänka sig någonting liknande de stridsåtgärder som nu har vidtagits på arbetsmarknaden. En anmärkningsvärd sak som hänt är att regeringen föresatt sig att en betydande grupp i samhället trots ekonomisk tillväxt skall ha sänkta inkomster. Jag föreställer mig att många som var med om att fatta beslutet 1965 inte i sin vildaste fantasi hade den idén. Sedan sade herr Johansson att nu har vi ekonomiska resurser och nu skall det investeras; företagen bör sätta i gång. Jag vet inte hur man resonerar inom företagen, men jag föreställer mig att man också där tycker att det är bra med en jämn investeringsutveckling. Men det måste, som herr Sträng mycket kraftigt underströk i ett anförande i dag, löna sig att investera; annars gör man inga investeringar vare sig man är en kooperativ, en enskild eller någon annan företagare. Det är, herr Johansson, en uppgift för den ekonomiska politiken att se till att det blir lönande att investera. Anledningen till att vi har en ekonomisk politik här i landet är att vi skall kunna utjämna sådana här svängningar. Man kan bara inte luta sig tillbaka och säga, att nu är det lågkonjunktur och nu skall det investeras även om det inte är lockande. Det är också därför som herr Sträng föreslagit det 10-procentiga avdraget för investeringskostnader. Det behöver bli mer lockande att investera, och det är regeringens och de ekonomisk-politiska instansernas uppgift att se till att det med hjälp av de olika ekonomisk-politiska instrumenten blir en uppgång. Att det 1967 inte blev precis så som herr Johansson anser att det borde ha blivit, kan bero på att det då drevs mycket aggressiva resonemang om att kapitalskatterna borde höjas; många blev oroliga för att det egentligen inte skulle löna sig att göra någonting. Att dessa resonemang var mycket aggressiva bevisas av att herr Sträng så småningom inte vågade följa sin egen utrednings majoritet. Det kan möjligen förklara vad som hände 1967. Herr Johansson gjorde vidare vissa uttalanden som skulle ha krävt ett tydligare språk: Om inte morotsprincipen fungerade så skulle man — även om det, herr Johansson, egentligen inte sträckts fram några morötter — överge detta system. Vad menar egentligen herr Johansson med det? Skall det vidtas långtgående socialiseringar för att staten själv direkt skall kunna bestämma vilka investeringar som skall göras? Eller om man vill frångå linjen med ökade investeringar, hur skall det då bli med vår bytesbalans, herr Johansson? Fordras det inte investeringar inom industrin?

Herr talman!

Sedan har varje part frihet att ställa de krav man vill. Min huvudinvändning gällde formerna för förhandlingarna och det sätt på vilket man har gått till väga. Herr Burenstam Linder frågade vad jag menade med morotsprincipen och om det inte är avsikten att det skulle löna sig för företagen att investera. Självfallet skall det löna sig att investera. Det har heller inte varit avsikten att socialiseringsåtgärder skall diskuteras, om företagen inte utnyttjar denna prioritering. Jag var inne på betydligt enklare ting, nämligen att ett företag skall ge besked om att det inte har för avsikt att utnyttja investeringsmöjligheterna. Man kan då använda resurserna på andra områden, där det finns behov och intresse för att utnyttja dem. Jag tycker att det är en rimlig begäran mot bakgrund av vad som hände 1967 och 1968, då vi hade exakt samma prioriteringssituation, men då en stor del av de berörda företagen inte utnyttjade investeringsmöjligheterna. Arbetslöshet uppstod därför att investeringsmöjligheterna inte utnyttjades och därför att man på de områden där de skulle ha kunnat utnyttjas med hänsyn till denna prioritering inte kunde få det kapital som behövdes.

Herr talman! Herr Knut Johansson i Stockholm säger att man inom industrin skall ge besked om man inte tänker utnyttja de investeringsmöjligheter som herr Johansson anser finns. Om man inte tänker utnyttja dessa möjligheter skall resurserna användas på andra områden. Ja, det låter bra, men det finns en hållhake. Herr Sträng säger ju att det ”ultimativa” kravet är att återställa jämvikten i bytesbalansen. Då undrar jag, herr Johansson, hur det går med den om man inte utnyttjar dessa resurser just för industriinvesteringar?

Herr talman! Innebär detta, herr Burenstam Linder, att man skall vidta åtgärder för att ålägga företag att utnyttja den förmånsrätt de har fått beträffande investeringar, så har jag inte gått så långt. Jag har varit blygsam nog att säga, att om ett företag inte vill bygga, även om det skulle få konsekvenser för bytesbalansen, är det rimligt att man på andra sektorer där man är fullt beredd att utnyttja kapitalet får den möjligheten. Det är en blygsam begäran att näringslivets representanter ger besked om de tänker utnyttja investeringsmöjligheterna eller har för avsikt att inte ta pengarna i anspråk.